Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att säkerställa att arbetsmiljöbrott utreds skyndsamt av polisen. Då interpellanten i maj månad ställde en liknande fråga lämnar jag i stort sett samma svar. En viktig förutsättning för att polis och åklagare ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt är att de har tillräckliga resurser. Regeringen har därför tillfört rättsväsendets myndigheter varaktiga anslagsökningar på drygt 2 miljarder kronor under den senaste tvåårsperioden. Denna resursförstärkning möjliggör bland annat en kraftig ökning av antalet poliser med målet att det 2010 ska finnas 20 000 poliser. Satsningen har fått och kommer att få stor betydelse för bland annat brottsutredningsverksamheten. Det räcker självklart inte att bara öka antalet poliser. Polisen måste också arbeta på ett sådant sätt att den effektivt förebygger brott och utreder de brott som har inträffat. För närvarande pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom Rikspolisstyrelsen som bland annat omfattar utredningsverksamheten. En del i utvecklingsarbetet syftar till att förbättra informationsspridningen mellan polismyndigheterna om pågående och planerad brottslighet. Det kommer i större utsträckning att leda till att de insatser som genomförs beslutas utifrån all tillgänglig information. För att höja kompetensen rörande arbetsmiljöbrott har Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten utvecklingscentrum Malmö vid flera tillfällen arrangerat nationella utbildningsseminarier. Dessa har tillkommit som ett resultat av arbetet i Centrala Samverkansgruppen Arbetsmiljöbrott. Dessutom bedrivs polisens utredningsverksamhet rörande arbetsmiljöbrott i nära samarbete med särskilt utpekade åklagare samt med personal från Arbetsmiljöverket. Därutöver kan nämnas att utbildning rörande arbetsmiljöbrott från och med i höst ingår i grundutbildningen vid Polishögskolan. Jag vill avsluta med att säga att det är viktigt att vi får en bättre brottsutredande verksamhet så att fler brott klaras upp.

Fru talman! Tack, justitieminister Beatrice Ask, för svaret även om det var ganska likt det jag fick i maj! Anledningen till att jag har ställt den här frågan är att det har dragit ut på tiden. Bakgrunden är att i februari 2008 stoppade fackförbundet Byggnads regionala skyddsombud arbetet vid ett hotellbygge i Örebro. Anledningen var att de anställda utsattes för asbestexponering. Dessutom gjordes en polisanmälan av arbetsmiljöbrott med hänvisning till framkallande av fara samt grov fara för framtida allvarlig sjukdom. Erfarenheter visar att människor som utsätts för asbest på det här sättet drabbas av cancer i väldigt stor omfattning. Det är ett mycket allvarligt brott som har skett. I april hade polisen fortfarande inte öppnat någon utredning, och det var därför jag tidigare lämnade en interpellation till Beatrice Ask. Nu har det gått nio månader sedan arbetet stoppades och polisanmälan gjordes. Fortfarande har ingen utredning påbörjats i det aktuella fallet. Enligt lokala medier är det inte uteslutet att arbetsgivaren kommer att försättas i konkurs. Hur byggnadsarbetarnas hälsa har påverkats är ännu för tidigt att säga. Att ett sådant här allvarligt brott fortfarande inte har utretts måste betecknas som alarmerande för arbetstagare, seriösa arbetsgivare och polis. Då blir min fråga: Vad tänker justitieministern göra? Och då hänvisar hon till ett fem månader gammalt svar. Den 3 december kl. 22.15 rapporterar den lokala tidningen i Örebro län att polisen i Örebro län ska spara 10 miljoner. Länspolismästaren säger att stora ansträngningar görs för att neddragningarna inte ska drabba allmänheten. Frågan blir då: Kommer man att ha mer pengar för att utreda arbetsmiljöbrott? Jag tror inte det. Trots det skriver statsrådet i sitt svar att hon har tillfört tillräckliga resurser. Enligt LO-Tidningen säger polisens egen arbetsmiljöpolis: Arbetsmiljöbrott prioriteras inte och polisutredningarna är för dåliga. Det allra bästa vore, säger Thorbjörn Lundström, om vi fick poliser som bara ägnade sig åt miljö och arbetsmiljöbrott. De här prioriteras inte. Det kan vi också konstatera i Örebro. Statsrådet pekar på att man gör en satsning. Jag upplever att det är fel. Man övertog nämligen en budget i balans när det gäller rättsväsendet. På två år har regeringen åstadkommit det största underskottet någonsin. Socialdemokraterna har valt att satsa 1⁄2 miljard mer på rättsväsendet. 100 miljoner kronor av dessa går till polisen. Jag tror inte att det är tillräckligt. Det behövs säkert mer, men vi har i alla fall försökt att göra en satsning. Då blir frågan: Hur ska dessa brott kunna beivras? Signalen ut till arbetsgivarna är: Begå allvarliga arbetsmiljöbrott! Det händer ändå ingenting. Poliserna kanske kan frågan på en del ställen, men man har inte tid att utreda dem därför att andra frågor går före. Jag förstår att man prioriterar grova brott som misshandel, våldtäkt och mord, men de här frågorna är också väldigt allvarliga. Det blir jättedåligt om man skickar signalen att de här frågorna kan bli liggandes hur länge som helst. Vad händer med de här killarna? Många av de här byggnadsarbetarna är män, och de bor inte i Sverige. Vi vet inte ens om det leder till ett åtal. Hur ska man kunna säkerställa vittnesmål? Jag vill veta hur justitieministern tänker säkerställa att arbetsmiljöbrott utreds skyndsamt av polisen. Nio månader är inte skyndsamt, Beatrice Ask.
Herr talman! Det är riktigt att vi diskuterade den här frågan om möjligheten att utreda arbetsmiljöbrott för ett halvår sedan. Jag är den första att erkänna att det finns mycket mer att göra när det gäller kompetens och annat i arbetsmiljöfrågor eftersom de många gånger är svåra och svårutredda. Man måste klara ut en ansvarsfördelning och en längre händelsekedja. Jag ska återkomma till detta ganska snart. Problemet i den här debatten är att Eva-Lena Jansson går in på ett specifikt ärende, och jag kan och får inte diskutera det enskilda ärendet i Örebro. Vad jag har förstått är det tämligen rörigt. Det är riktigt att Byggnads stoppade det här bygget, och sedan hävdes det i vissa delar. Det är naturligtvis så, som det alltid är i dessa ärenden, att Arbetsmiljöverket har sina utredningar och polisen sina. Det ursäktar inte, och det tycker jag är viktigt att säga, att det har tagit väldigt lång tid och ännu inte har kommit i gång någon utredning i Örebro när det gäller den anmälan som finns. Arbetsmiljöbrott är viktiga att utreda. Man måste komma fram till beslut också i de frågorna. Det är ofta så att man prioriterar arbetsmiljöbrott som har lett till dödsfall, och det är naturligtvis viktigt, men det finns också andra som kan vara allvarliga på lång sikt och som man måste ta itu med. Jag tycker att det är bra att det bedrivs ett utbildningsarbete inom polisen, att vi nu har fått in detta i den ordinarie polisutbildningen, där det inte fanns tidigare, och att vi har särskilda åklagare som arbetar med de här frågorna. Det förbättrar förutsättningarna för att rättsväsendet i den delen ska kunna göra ett gediget arbete när det gäller arbetsmiljöfrågor. När det gäller de ekonomiska aspekterna på detta vill jag säga att vi har gjort en satsning. Jag ska diskutera ekonomi med socialdemokrater vid många senare tillfällen. Hur man kan räkna med att Socialdemokraterna har satsat mer sätter jag väldigt många frågetecken för, men vi kan återkomma till det. Det görs ändå rejäla satsningar på en utbyggnad av polisverksamheten som är helt nödvändig. Där har alliansregeringen gjort stora satsningar. Det är också en förutsättning för att frågor som inte är prioriterade tidigare ska få en bättre hantering än vad som gäller. Låt mig få lägga till en sak där regeringen verkligen har kavlat upp ärmarna. Det har betydelse också för arbetsmiljöfrågor. Det gäller mobiliseringen mot den grova organiserade brottsligheten. Eva-Lena Jansson är säkert inte okunnig om att det bland annat i byggbranschen finns en hel del oseriös verksamhet. Vi vet att kriminella grupperingar väljer att gå in och arbeta i vissa branscher på oseriösa sätt. Det finns mycket att säga om detta. Det gör också att man har en förmåga att åsidosätta viktiga regler och föreskrifter som bland annat gäller byggverksamheten. Det arbete med att samordna olika myndigheter och ta krafttag mot de här kriminella nätverken som regeringen tog initiativ till förra året, och där nu också ytterligare resurser satsas för att komma åt den typen av kriminalitet, har effekt också på det här området även om det inte är i fokus. Det är viktigt att kriminalitet och brist på respekt för regelverken inte biter sig fast på ett viktigt område som byggbranschen, och tyvärr finns det problem.
Herr talman! Det finns problem med oseriösa arbetsgivare, men de behöver inte tillhöra kriminella ligor. Det finns tillräckligt många oansvariga och oseriösa arbetsgivare ändå. Hotellbygget i Örebro har stått stilla sedan februari. Arbetsmiljöverket beslutade om vite på 50 000 kronor för arbetsgivaren, och det pågår som sagt var tvister. Det är klart att det är allvarligt att utsättas för asbestexponering. Man kan drabbas av cancer och faktiskt dö. Det är ett mycket allvarligt arbetsmiljöbrott. Jag vet inte om det kan bli allvarligare än om människor dör direkt på jobbet. Det är väldigt allvarligt. Det här ger signaler. För två veckor sedan kallades Byggnads regionala skyddsombud till en arbetsplats där det sprang omkring 20 personer på ett tak utan någon som helst skyddsanordning. Alla dessa 20 personer var så kallade egenföretagare med F-skattsedel. Arbetsgivaren fanns inte närvarande. Det finns ingen upprättad arbetsmiljöplan och så vidare. Det är naturligtvis allvarliga brott. Arbetsmiljöverket har svårt att åka ut och prioritera. När man ändå lyckas prioritera, som man gjorde i februari, och det blir en polisanmälan har polisen inte tid. Dessutom blir det nu ytterligare besparingar. Jag förstår att statsrådet inte vill diskutera att man nu har det största underskottet någonsin. Man övertog en budget i balans när det gäller rättsväsendet. Det var en enorm besvikelse på det länspolismästarmöte där statsrådet deltog i går över att man inte fick några besked. Man möter inga besked. De här engagerade poliserna som jobbar med arbetsmiljöfrågor blir naturligtvis frustrerade. Samtidigt som anmälningarna om arbetsmiljöbrott har blivit fler har nämligen antalet åtal minskat de senaste åren. Är det då så att man gör de här polisanmälningarna bara för att man tycker att det är roligt? Nej det är det inte. Man gör det för att det är allvarligt. Människor utsätts för fara på deras egna arbetsplatser, och då måste poliserna göra en utredning. Men den utredningen kan bli liggande hur många år som helst. Jag förstår att statsrådet inte kan kommentera just det konkreta fallet, men jag ställer frågan: Vilka åtgärder är justitieminister Ask beredd att vidta i syfte att säkerställa att arbetsmiljöbrott utreds skyndsamt av polisen? Och jag får samma svar som i maj. Det har liksom inte hänt någonting sedan i maj. Tvärtom har resurserna minskat. Jag talade ju om det. Det är 10 miljoner mindre bara i Örebro län. Det betyder färre poliser - med stor sannolikhet. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Jag vet inte hur de ska spara. Då måste jag få besked. Vad avser statsrådet att göra för att arbetsmiljöbrotten ska utredas nu ? Jag menar inte det hon sade i maj. Vad gör hon nu ? Det är det, herr talman, som jag skulle vilja ha svar på här.
Herr talman! Först måste jag säga att när interpellanten i interpellationsdebatten hela tiden återkommer till det här specifika ärendet blir det naturligtvis svårt för mig att debattera. Jag kan inte kommentera det. Vi är helt överens om att det inte är bra - det är tvärtom väldigt illa - att ärenden blir liggande. Det är en lång tid, och det är naturligtvis viktigt att ärenden utreds. I mitt svar, redan förra debatten, var jag tydlig med några saker. Först och främst tror jag att det behövs resurser. Regeringen har gjort den största satsningen någonsin. Vi fortsätter det arbetet. Vi gav ett tydligt besked i diskussionen på länspolismästarmötet i går, både om att målet om 20 000 poliser 2010 ligger fast och att vi noterar differenserna mellan de prognostiserade underskotten mellan myndigheterna och Rikspolisstyrelsen för 2009 och har en dialog om det. Regeringen varit mycket tydlig med att den kommer att återkomma när det gäller ekonomin framöver inför 2010, därför att det pågår också en genomlysning av hur pengar används och mycket annat. Resurser är alltså naturligtvis viktigt för detta. Det andra som vi hade med oss och som jag tycker är viktigt är att vi blir duktigare på att utreda även komplicerade brott. Arbetsmiljöbrott är per definition ofta svårutredda av många olika skäl. Det är också så att det finns en arbetsfördelning och ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och polisen. För att göra polisen kunnigare på det här området bedrivs ett antal olika aktiviteter för att fler ska få bättre kunskaper om de här ärendena, om hur man kan arbeta, best practice och så vidare, och vi har också lagt in arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljöbrott, både teoretiskt och när det gäller praktik, i den grundläggande polisutbildningen. Och så säger interpellanten att vi inte gör något. Det är otroligt viktigt att man faktiskt försöker förbättra kapaciteten och kunskapen och att man tillför resurser. Det är konkreta besked som kan förbättra läget när det gäller att gå till botten med arbetsmiljöärenden. Det är också att notera, tycker jag - det är viktigt - att antalet anmälningar ökar, delvis beroende på förändrad statistik men också naturligtvis beroende på att det finns en medvetenhet om att arbetsmiljöbrott är allvarliga. Det är dessutom så att det är fullt relevant, det jag tog upp om organiserad brottslighet, för det förvärrar i vart fall attityderna till att regler inte alltid följs. Det är också så att byggnadsarbetare som anställs i den här typen av företag, som leds och styrs av kriminella som inte respekterar regler, ofta har väldigt svårt att hävda sin rätt. Det här ställer till det, det orsakar faror, det är svårutrett och det blir mycket krångel kring detta. Därför är det viktigt att vi utöver att arbeta med de allmänna ekobrotten och utöver de allmänna problem som vi har med kriminella nätverk också ser detta samband, och jag påpekar att mobiliseringen där är viktig. Där sammanför vi också olika myndigheter som kan se saken utifrån olika aspekter, både för att vi ska få fram rätt underlag för arbetet och för att bedriva rätt insatser. Jag menar att vi gör en hel del, men ingen skulle vara gladare än jag om inget ärende behövde vänta. Det är inte så att vi inte tar de här frågorna på allvar, utan vi försöker faktiskt åstadkomma en bättre situation, och vi har gjort mycket som den förra regeringen inte dög till.
Herr talman! Det är alltså arbetsmiljöpolisen Thorbjörn Lundström som säger att arbetsmiljöbrott inte prioriteras. Det jag har försökt påvisa är att det naturligtvis är viktigt att personer som jobbar med de här frågorna har utbildning. Det är vi överens om, jag och statsrådet. Visst är det bra att polisen blir bättre på att utreda arbetsmiljöbrott, men om man inte har tid att ens utreda brotten spelar det ingen roll att man har en jättebra utbildning. Vad är då vitsen? Man kan satsa på utbildning. Jag säger att jag välkomnar utbildning så att poliserna kan frågorna och gör bra utredningar - men om de inte ens påbörjar en utredning? Samtliga länspolismästare som besökte länspolismästarmötena under de här två dagarna har fått en halvårsbudget på grund av polisens omfattande sparkrav. Jag har poängterat flera gånger nu att man övertog en budget i balans när det gäller rättsväsendet, och nu har man ett stort underskott. Det är klart att det påverkar verksamheten. Om Örebro län ska spara 10 miljoner blir det mindre tid att utreda brotten. Arbetsmiljöverket har den borgerliga regeringen dragit ned resurser för. Det blir mindre insatser och möjligheter att göra flygande inspektioner. Den här regeringen inför enklare regler för att få en F-skattsedel så att fler personer via den organiserade brottsligheten kan verka utan att vara arbetstagare med kopplingar till den fackliga organisationen och därmed få hjälp med krav på rimliga villkor för arbetsmiljö. Genom att försöka gå runt det här med kollektivavtal försöker man också gå runt arbetsmiljölagen. Jag tycker att arbetsmiljöbrott är allvarliga. Det är viktigt att man beivrar dem och att man får en sund konkurrens så att arbetsgivare som faktiskt vill göra någonting gör någonting bra och att det också uppmärksammas så att man inte får signalen att det är lönsamt att begå arbetsmiljöbrott. Därför önskar jag att polisen får mer resurser för att kunna göra ordentliga utredningar.
Herr talman! Det förslag till ökade polisresurser som Socialdemokraterna lagt fram täcker ju knappt de besparingar ni föreslog tidigare år, så det blir ju ingen kraftfull satsning i den delen. Men låt mig hålla mig till arbetsmiljöfrågorna. Jag tycker att det är viktigt att se arbetsmiljöfrågor också utöver det aktuella ärendet i Örebro. Det bedrivs ett viktigt arbete när det gäller arbetsmiljöfrågor, men arbetsmiljöfrågorna är många och komplicerade. Jag vill bara för sakens skull ändå säga att jag utöver det arbete mot organiserad brottslighet som vi har lagt till, det som jag också hade med i förra interpellationsdebatten, ändå måste nämna frågor om människohandel. Det är också så att en del av människohandeln sker för arbetskraftsexploatering. Vi ser mer av detta, och det har också med den grova organiserade brottsligheten att göra där vi faktiskt gör väldigt mycket mer än vad som har gjorts tidigare. Jag tror att det är alldeles nödvändigt med den rörlighet som vi har i dag och med tanke på hur människor anställs och arbetar. Det är också väsentligt i det här sammanhanget att komma åt den här kriminaliteten, som faktiskt stökar till grundvalarna för också viktiga regler om arbetsmiljö och ordning på arbetsplatserna. Jag har varit tydlig med att jag inte tycker att det är bra att det finns ärenden som borde kunna utredas som blir liggande. Prioriteringen mellan olika ärenden däremot måste myndigheterna göra. Det är samma sak med fördelningen av medel. Jag tänker inte diskutera rikspolischefens sätt att lägga ut resurser till myndigheter i kammaren i dag. Däremot är det så att det finns olika bedömningar från myndigheterna och Rikspolisstyrelsen centralt. Jag följer det här mycket noga utifrån de tydliga besked som vi gav i budgetpropositionen. Men som sagt: Vi tar arbetsmiljöfrågorna på allvar, och det görs mycket. Men det finns naturligtvis ännu mer att göra framöver, för det är viktigt att människor kan känna sig trygga på sin arbetsplats.